Herr talman! På en punkt, men bara på en punkt, ger jag Lars Werner rätt. Det är ett märkligt debattläge som vi har att utgå ifrån i dag. Riksdagen diskuterar regeringens reviderade finansplan, men den är signerad av den som nu leder ett av de två oppositionspartierna— inte av nuvarande ekonomioch budgetministern. Min oppositionskollega och samförståndsinställde varmhjärtade bänkkamrat Olof Palme, ledaren för det andra stora oppositionspartiet, har ägnat en stor del av sin energi åt att angripa mig och inte i första hand den regerings politik som han står i opposition till. Han har väl därmed indirekt markerat att de två huvudalternaltiven i svensk politik i dag är den politik som vi moderater står för och den som socialdemokraterna hoppas att kunna förverkliga. Den händelseutveckling som har lett fram till dagens situation är också den märklig. För drygt fyra månader sedan lade den andra trepartiregeringen Fälldin fram ett ekonomiskt handlingsprogam. Det syftade till att fullfölja de strävanden trepartiregeringen tidigare redovisat för att stabilisera den svenska ekonomin. Den viktigaste beståndsdelen däri var en marginalskattereform, som skulle påbörjas 1982 och slutföras 1983 och 1984. Det blev som bekant inte på det sättet. Genom den s.k. principöverenskommelsen med socialdemokraterna förband sig centern och folkpartiet att skjuta upp skattereformen — i bästa fall ett år, i värsta fall på obestämd framtid. Detta skedde trots att de två partierna hade fullt klart för sig att de därmed raserade grunden för den borgerliga trepartiregeringen. I den nytillkomna minoritetsregeringens regeringsförklaring framhålls: ”Skattereformen utgör ett centralt inslag i en offensiv ekonomisk politik.” Men om denna betydelsefulla del av den offensiva ekonomiska politiken kommer att förverkligas, därom vet man ju i dag inte ett skvatt. De förutsättningar som principöverenskommelsen bygger på är minst sagt vaga. Om det är någonting som det gångna decenniet borde ha lärt oss, är det att optimistiska uttalanden och förväntningar inte löser problem. Det gör bara konkret och målmedvetet handlande. Jag tycker att det är intressant att ta del av socialdemokraternas beskrivning av principöverenskommelsen. Den bör, säger de i en reservation fogad till finansutskottets betänkande, ses som en del i ett större samlat skatteprogram, som omfattar — förutom sänkning av marginalskatterna — bl.a. begränsningar i avdragsrätten, införande av produktionsfaktorsskatt, skärpt förmögenhetsskatt och skärpt skatt på reavinster. Det är så socialdemokraterna tolkar den här överenskommelsen. Nästan lika intressant är skatteutskottets avstyrkande av den moderata motionen om bibehållen automatisk indexreglering och om villaägarnas rätt till ränteavdrag. Skatteutskottets majoritet motiverar nämligen sitt avstyrkande med något slags omvänd bevisföring.

Sällan har en svag sak motiverats så svagt. Vi får inte veta vad motparten till regeringen, dvs, socialdemokraterna, har för avsikter. Därom sägs ingenting i skatteutskottets betänkande. Fältet är fritt för gissningar. För en stund sedan talade Thorbjörn Fälldin här i kammaren om att skatteuppgörelsen bara var en tempoförlust. Strax efter sade Olof Palme att mittenpartierna nu har anslutit sig till socialdemokratisk skattepolitik. ”Tempoförlust” är det fråga om. Aldrig har ordet understatement varit mer berättigat, om man får använda utländska ord här i kammaren, herr talman. Jag skulle också vilja ställa en retorisk fråga till Thorbjörn Fälldin, som på grund av opasslighet är frånvarande. Jag kan ställa frågan ändå. Han sade att det värdefulla med det här var att man har vunnit samförstånd med ideologiskt oliktänkande, och jag frågar: Vore det inte bättre att först söka samförstånd med de ideologiskt likatänkande, att söka samförstånd inom en regering innan man söker samförstånd med oppositionen? Särskilt oroande, herr talman, i dagsläget är de följder som kan befaras uppkomma framdeles. Den nya regeringen är obestridligen svag. Dess parlamentariska underlag är bräckligt, stödet hos landets väljare tycks i dag vara ännu bräckligare, om man skall tro SIFO-undersökningar, men inte desto mindre är det den regeringen som skall bemästra de ekonomiska svårigheter som Sverige brottas med och vilka borde ha utgjort temat för dagens debatt. En sak är säker: Någon lätt uppgift står minoritetsregeringen inte inför. Även om man kan ha olika åsikter om rekommendationerna i 1980 års långtidsutredning— som bekant har dess slutsatser godtagits av i stort sett alla remissinstanser — föreligger i varje fall på en punkt inga delade meningar: Sverige behöver en konsekvent och målmedveten politik, och det behövs mod att fatta även impopulära beslut. Jag är tveksam, herr talman, för att använda ett mjukt ord, om den nya regeringens förmåga i det här hänseendet. Hade konsekvensen och modet funnits hos de två partierna, då hade det inte blivit någon regeringskris. Sverige skulle fortfarande ha haft en majoritetsregering, inriktad på att driva borgerlig och icke socialistisk skattepolitik. Trots den här reservationen vågar jag ändå uttrycka den förhoppningen att de två regeringspartiernas mod och målmedvetenhet skall växa med de mycket svåra uppgifter som de står inför. Under förra året och den del av 1981 som nu har förflutit har den ekonomiska utvecklingen blivit svagare än enligt de ursprungliga bedömningarna. År 1980 blev en besvikelse. Vi hade en svår kris på arbetsmarknaden. Det var en allvarlig konflikt, allvarligare än vi har haft under det här seklet. Den produktion och de exportinkomster som vi då förlorade kunde vi inte sedan återvinna och inte heller de marknadsandelar som vi då gick miste om. Och efter konflikten förmådde vi inte, på grund av den låsning som rådde på den svenska arbetsmarknaden, åstadkomma det kapacitetsutnyttjande som det internationella konjunkturläget skulle ha möjliggjort. En lång rad av företag, både stora och små, kunde helt enkelt inte få den arbetskraft som de letade efter — samtidigt som vi på vissa håll i Sverige hade arbetslöshet av inte ringa omfattning. Mycket tyder på att produktionsutvecklingen för innevarande år blir svagare än vad som bedömdes när finansplanen skrevs. Däremot tycks bytesbalansen, på grund av nedgången i den inhemska efterfrågan, förbättras mer än vad som tidigare beräknats. Och det är inte uteslutet att förbättringen när året är slut blir större än vad som antogs i den reviderade finansplanen för några månader sedan — om inte dollarns uppgång kommer att fördärva den här bilden. Det är inte lätt att göra prognoser i en föränderlig värld, och ännu mindre i en värld som visat sig vara så sårbar och så beroende av oljepriser och skiftningar i de stora ländernas ekonomiska politik — ta exempelvis Förenta staterna och nu Frankrike — som den faktiskt är. Det är inte lätt att göra sådana här prognoser nu, och det var inte heller lätt på den socialdemokratiska tiden. Den sifferexercis som vi ibland i opposition sysslade med på den tiden och fick kritik för av socialdemokraterna — då i regeringsställning — excellerar socialdemokraterna själva i, nu i oppositionsställning. Låt mig emellertid återge en prognos som är talande på flera sätt, inte bara därför att den visar osäkerheten i bedömningarna utan också därför att den bekräftar hur drastiskt den offentliga sektorns tillväxt har förändrat de ekonomiska betingelserna i vårt land. Jag går tillbaka ända till 1965 års långtidsutredning, som gjorde en utblick mot 1980, som det hette. Man diskuterade i den prognosen om det var realistiskt att räkna med att sysselsättningen inom den offentliga sektorn under 1970-talet skulle kunna öka med 380 000 personer. Och den långtidsutredningens slutsats var följande: ”Det är alldeles uppenbart att en ökning av denna storleksordning ej är förenlig med balans på arbetsmarknaden.” Vi vet nu att den offentliga sysselsättningsökningen under 1970-talet översteg 450 000 personer. Och vi vet också att balansen på arbetsmarknaden gick förlorad under det decenniet. Vad vi också har anledning att dra oss till minnes — och jag har alldeles särskilda skäl att påminna om detta — det är de varningar som vi moderater år efter år framförde med anledning av de offentliga utgiftsstegringarnas utveckling under senare delen av 1960-talet och början av 1970-talet. Kommer Olof Palme ihåg vilka våldsamma utfall han riktade mot mig, när jag under de åren framförde mina varningar? Kommer han ihåg när han ironiserade över de motioner vi moderater väckte, i vilka vi krävde att de offentliga utgiftsstegringarna i princip skulle anpassas till bruttonationalproduktens utveckling? Jag kan i dag tyvärr konstatera att våra prognoser — i motsats till många andras — faktiskt höll. Vi förutsade redan i början av 1970-talet att den offentliga sektorn med oförändrad politisk inriktning skulle komma att öka från omkring 50 90 1970 till 65 26 1980. Det är där vi är nu. Vi konstaterade också att följderna av en sådan utveckling skulle bli en i det närmaste utebliven standardökning för de enskilda konsumenterna och att en fortsättning av den dåvarande trenden skulle drabba näringslivets investeringar, tillväxten i vår ekonomi och den svenska välfärden över huvud taget. Allt det vi då varnade för är i dag realiteter.

Socialdemokraterna ironiserar nu i sin, som vanligt oerhört ordrika men i sak helt innehållslösa, motion om den ekonomiska politiken över de krav vi moderater framfört på en mera utbudsinriktad politik, samtidigt som de i andra sammanhang både antyder och uttalar att de inte är främmande för utbudsinriktade åtgärder. Om jag inte minns fel påvisade Rolf Wirtén för en stund sedan hur motsägelsefulla socialdemokraterna är på den här punkten. De medger nu äntligen att skattehöjningar påverkar basen för olika skattekällor på ett sådant sätt, att statsinkomsterna minskar eller att det t.o.m. kan leda till ökade statsutgifter, samtidigt som de i andra sammanhang förordar skattehöjningar. De kräver att näringslivets konkurrenskraft skall förstärkas men förordar samtidigt en s.k. aktiv valutapolitik, dvs. revalveringar, för att hindra inflationsimpulser utifrån. De medger att ekonomin kräver ”strängast möjliga hushållning och återhållsamhet med offentliga utgifter”, men gör samtidigt ned trepartiregeringens åtstramningspolitik. De vill få fart på investeringarna men föreslår samtidigt en direkt investeringshämmande fondsocialism. De erkänner att den kommunala expansionen under en följd av år varit alltför snabb och att en väsentlig neddragning av ökningstakten nu är ofrånkomlig. Men den tillåtna expansionen skall inte vara 1 90 — det påstås leda till finansiell katastrof — utan dubbelt så stor, dvs. 2 96 om året, trots att en ökningstakt av den storleksordningen måste få konsekvenser för det realt disponibla utrymmet för de enskilda löntagarnas löneutveckling. I Olof Palmes 42 minuter långa — sade han själv — välformulerade klagoskrift hade han inte ett enda konkret förslag att framföra till hur vår ekonomiska kris skall kunna lösas. Och för att använda Olof Palmes eget favorituttryck: Skäll — skäll på oss löser faktiskt inte Sveriges ekonomiska problem. Så fick vi höra den gamla visan att jag gärna citerar döda socialdemokrater, men jag citerar inte döda högermän från samma tid. Varför citerar inte Gösta Bohman Arvid Lindman eller andra kända högermän? Jag skulle vilja ge Olof Palme ett gott råd — han får det gratis, utan skatt alltså: Ta och läs det tal som Per Albin Hansson höll i andra kammaren — eller kanske var det i första kammaren, i riksdagen var det i varje fall — när Arvid Lindman avgick. Ta och läs det talet och fundera litet över hur stor skillnaden är mellan den tidens socialdemokrater och dagens svenska socialdemokrater. Fundera över den oerhörda generositet och vänlighet och de positiva omdömen som Per Albin öste över Arvid Lindman. Det var inte — som Olof Palme kanske tänker — något slags griftetal, där man alltid berömmer. Det var verkligen ett från hjärtat kommande tal — det vill jag säga — om jag inte missförstår Per Albin totalt, och det tror jag inte att jag gör. Och var i Olof Palmes långa anförande fanns de raka, rena beskeden, som Olof Palme själv efterlyste? Olof Palme gjorde gällande att bristen på raka, rena besked är en anledning till politikerförakt. Var fanns de raka, rena beskeden i Olof Palmes långa anförande. Nej, den osäkerhet, för att inte säga fumlighet, och den brist på logik och konsekvens med vilken socialdemokraterna — och nu syftar jag inte på Olof Palmes tal, utan nu syftar jag faktiskt på motionen — nalkas alla åtgärder som kan vara ägnade att lösa problemen med Sveriges ekonomiska obalans står i en nära nog komisk kontrast till det ordval som socialdemokraterna använder, då de karakteriserar den tidigare trepartiregeringens handlande och förslag till åtgärder. På varannan sida i motionen kan vi ta del av utfall eller begrepp av typen ”trepartiregeringens passivitet och handlingsförlamning”, ”trepartiregeringens kraftlöshet” etc. Detta kan vi göra samtidigt som alla tänkande läsare kan konstatera socialdemokraternas egen passivitet och handlingsoförmåga. Socialdemokraterna saknar ju en politik för den ekonomiska krisen. Därför väntar vi nu alla med väldigt stor spänning på vad Ingvar Carlssons krisprogram skall innehålla. Vi väntar på de modiga, de kraftfulla och de målmedvetna åtgärder som kommer att redovisas i det aktstycket. Intet är som väntans tider, som bekant! Vi får vänta, sade Kjell-Olof Feldt, till dess att det blir en socialdemokratisk regering. Men inte bara vi utan hela svenska folket vill faktiskt ha besked. Jag tycker att det är en demokratisk anständighetsfråga att man skall ge besked först, så att medborgarna vet hur de skall rösta på valdagen, så att man vet vad det är socialdemokraterna kommer att göra. Än så länge vet vi det inte. Vi får vänta och se. Men vi väntar — det vill jag gärna ha sagt — med den allra största skepsis. Vi vet ju hur splittrade socialdemokraterna står i dag. Vi har ju kunnat se hur de vajat som rön för vinden under de gångna årens ekonomiska debatter — ena gången hit, andra gången dit, men alltid mot trepartiregeringen, för att citera Gunnar Strängs gamle statssekreterare Bo Jonas Sjönander, nuvarande AP-fondcehefen. Det var ju ord och inga visor han förde fram i ett anförande. Han kritiserade regeringen, men han kritiserade med mycket större kraft oppositionen. Fem år tog det för socialdemokraterna att ta den ekonomiska krisen på allvar. Fem år tog det för dem att gå ut till sina egna och fråga dem vad de är beredda att göra för att klara krisen. Och då bröt som bekant oenigheten igenom ljudvallen — för att inte tala om den oenighet som lyste emot oss när deras egna sex ekonomer krävde ny socialdemokratisk politik och fem andra socialdemokratiska ekonomer krävde att den nuvarande bristen på politik skulle fortgå. Jag vågar påstå, herr talman, att vi moderater har ett klart recept för hur Sveriges ekonomiska problem skall angripas, och vi har haft det länge. Vi har kompromissat i trepartiregeringen för att skapa den majoritet som krävts för att genomföra så mycket som möjligt av vad som behövts. Vårt recept är ingalunda nytt, ingalunda revolutionerande. Det är enkelt och klart. Det är faktiskt förankrat i de gångna årens utveckling i Sverige och i många andra industriländer, länder som utvecklats från fattigländer till rika nationer. Låt människorna arbeta. Låt människorna ta initiativ. Gör detta lönande för dem och därmed för folkhushållet. Låt dem ta ansvar. Gör Sverige öppnare. Liberalisera Sverige i stället för att byråkratisera det. Herr talman! En regeringsmakt med det svaga parlamentariska underlag som den nu sittande tvåpartiregeringen förfogar över ställer särskilda krav på oss här i riksdagen. Det finns risk för att i en sådan situation målmedvetenheten och inriktningen av den ekonomiska politiken kan gå förlorad: att man i stället för att fullfölja en konsekvent politik söker uppgörelser med än den ene, än den andre, att med andra ord förhandlingar i riksdagsutskotten kan leda till att ansvaret för det ekonomiskt nödvändiga brister. I dagsläget är det slags passivitet som socialdemokraterna står för detsamma som att aktivt verka för en ytterligare försämring av den svenska ekonomin. Att skjuta upp nödvändiga åtgärder till morgondagen, att avvakta nya krisprogram, nya rådslag eller att tro sig kunna lösa problemen med slagord eller klyschor är, enligt min mening, uttryck för en ansvarslöshet som borde vara främmande för demokratiska partier. Det räcker inte att vidta åtgärder bara på den ekonomiska politikens område. Det är i hög grad fråga om själva samhällsklimatet. Detta måste stimulera arbetsamhet och framtidstro och därmed skapa förutsättningar för ekonomiskt framåtskridande. Mycket av det som har hänt i Sverige under det senaste årtiondet har sin rot i förhållanden som motverkat just det skapande samhällsklimatet. Sverige har världens högsta skattetryck. Sverige har världens högsta marginalskatter. Vi vet, eller borde veta, att sådant drabbar initiativförmågan och arbetslusten samt samhällsekonomin i dess helhet. Det driver på inflationen och fördärvar den effektiva arbetsfördelning som är välståndets kärna. Vi kan inte fortsätta längre med skatteförhållanden som gjort det svenska folket till, för att tala med Gunnar Myrdal, ”ett folk av fifflare”. Den växande offentliga sektorn har inte bara skakat vår ekonomi utan lett till krångel och byråkrati, som hämmar initiativ, investeringar och nya satsningar. Vi har en arbetsmarknadslagstiftning som minskat rörligheten på arbetsmarknaden och är ägnad att motverka den produktivitetsutveckling som vi behöver, om vi skall kunna ha det bättre i Sverige än i andra länder. Vi har en bostadspolitik som har kopplat bort efterfrågans styrande funktioner. Vår bostadsförsörjning är dyr, ineffektiv och ger inte människorna den valfrihet som de har på alla andra områden. Det är bl.a. sådana problem som vi måste ta itu med för att ”liberalisera” vårt samhälle. Vi måste göra Sverige öppnare, bryta ned de fördämningar som finns på olika håll och göra det möjligt för människor att ta både ansvar och egna initiativ. Vi måste avreglera i stället för att reglera. Vi måste förmänskliga staten, inte förstatliga människorna. Olof Palme avhånade för en stund sedan liberalismen. Han talade om gammalliberalism.

Det var när det liberala tänkandet inom socialdemokratin — för det har obestridligen funnits i hög grad bland socialdemokraterna— började urholkas och stelna som de politiska klyftorna ökade. Det var då de ekonomiska problemen började växa till. Det var då de svårigheter vi har i dag grundlades. Gå till historien, Olof Palme! Olof Palme gillar ju inte att jag hänvisar till historien i sådana här sammanhang, men läs än en gång Per Albin-linjen eller läs Nils Karlebys Socialismen inför verkligheten! Eller, om Olof Palme har läst den, läs om den! Karleby var ju en gång socialdemokratins främste ideolog, och jag vill gärna citera honom: Det är i själva verket förvånande vilken överensstämmelse som ofta påträffas mellan de merkantilistiska 1700-talsförfattarnas planmässighetsresonemang och socialistiska författares målningar av det planmässigt ledda och reglerade samhällets förträfflighet. Tanken på en planmässig samhällelig produktion av merkantilistisk typ har emellertid inget som helst samband med socialdemokratins sociologiska grundsyn. Det trodde alltså Nils Karleby när han skrev det här, och han fortsätter: Det är ett frappant faktum att socialdemokratin är den som här i landet konsekventast hävdat frihandeln och den ekonomiska friheten över huvud taget. Det var då det. De senaste 15 årens utveckling i svensk socialdemokrati har en helt annan inriktning. Talet om vidgad ekonomisk frihet har ersatts av kollektiviseringssträvanden genom löntagarfonder och utbyggd statlig dirigism över närings livet, talet om frihandel av krav på importrestriktioner. Den liberala idétradition som Nils Karleby betraktade som levande och självklar för den tidens socialdemokrater har efterträtts av en teknokratisk tradition med korporativistiska inslag. Kollektiven, organisationerna och Samhället med stort S skall svara för utvecklingen på snart sagt alla områden. Individernas insats skall kanaliseras genom gruppen, genom kollektiven. Allt detta vill man i hägnet av det verkligt fina ordet solidaritet, som jag menar på det här sättet missbrukas. Nej, om framtidens politik skall lyckas, om människorna skall få det bättre i vårt land, både materiellt och som fria kulturvarelser, då måste vi slå vakt om de värderingar i fråga om individernas centrala roll i välfärdssamhället som en gång var gemensamma. I stället för att arbeta för ett mera reglerat, mera byråkratiserat och mera politiskt styrt samhälle måste vi alltså verka för ett öppnare Sverige. Vi behöver — jag upprepar det — en liberal revolution, ingen socialistisk stagnation. Och vi har, menar jag, goda möjligheter att nå resultat med en liberal grundsyn. Sverige är fortfarande ett av de rikaste länderna i västvärlden, och vi har skapat den rikedomen genom en liberal ekonomi. Även om skolan och utbildningssystemet lämnar åtskilligt övrigt att önska, är det svenska folket i genomsnitt välutbildat. Det är arbetsamt och yrkesskickligt. Och vi skall ta till vara detta — eller rättare sagt skapa förutsättningar för att dessa goda egenskaper skall kunna tas till vara. När vi gör gällande att Sverige måste spara sig ut ur krisen innebär detta inte bara att vi måste bringa ner vår konsumtion, både den privata och den offentliga, till en nivå som motsvarar våra reala resurser, utan också att vi måste avsätta — förlåt bilden — mera utsäde för morgondagens skördar än vad vi har gjort under de senaste tiotalen år. Detta innebär i sin tur att vi måste arbeta mera, öka vår samlade produktionsförmåga, ta till vara den kapacitet vi förfogar över och genom ökad produktivitet ta den till vara bättre än vi har gjort hittills. Konkreta slutsatser av vad jag här har sagt är för vårt vidkommande för det första att vi skall fortsätta att verka för den skattepolitik som trepartiregeringen bara för två månader sedan var helt överens om. Vi måste fullfölja strävandena att åstadkomma de rejäla marginalskattesänkningar som de två andra borgerliga partiernas ledare vitt och brett talade om och lovade genomföra. Vi måste för det andra minska budgetunderskottet genom att begränsa utgiftsexpansionen, inte genom att öka skatterna, för detta får i utbudshänseende rakt motsatta konsekvenser. Det har nu socialdemokraterna — högskattepartiet framför andra— äntligen haft mod att medge. Sent skall syndaren vakna, brukar Gunnar Sträng säga. Men vi får tydligen vänta på de konkreta slutsatserna av denna nyvunna insikt. Vi måste för det tredje verka för ett bra företagarklimat i ordets vidsträckta mening: ett klimat som stimulerar initiativ, nya satsningar och investeringar. Det är inte minst småföretagandet som man tänker på, för det är inom den mindre företagsamheten som de nya idéerna företrädesvis föds, och det är här som de större företagen har och får sina rötter. Det är intressant att konstatera att trepartiregeringens industriminister nu i egenskap av industriminister i tvåpartiregeringen i uttalande efter uttalande klart lovar åtgärder som vi moderater ville genomföra i trepartiregeringarna, men som då stoppades eller uppsköts på grund av de andra partiernas motstånd. Vi måste för det fjärde verka för ett utbildningssystem där kvaliteten sätts i centrum, ett system som bevarar och bibringar kunskaper och tar till vara och utvecklar slumrande begåvningsresurser. För det femte måste vi verka för en familjepolitik byggd på valfrihet och kostnadsmedvetande som ger den trygghet som består i att familjerna kan forma sin tillvaro efter egna önskemål och egna behov. Allt flera har börjat inse att höjda eller nya bidrag inte ger den verkliga tryggheten, även om de kan bidra till större ekonomiskt oberoende. Men verkligt oberoende får bara den familj som vet med sig att den kan leva på den egna inkomsten. Vi kommer att verka för en social trygghet som bygger på just detta slags oberoende och att detta slags oberoende skall ges så många som möjligt. En social trygghet som bygger på att bidrag får ersätta arbetsinkomster efter skatt och förutsätter en rundgång i trygghetssystemet, ger inte den säkerhet som människorna innerst inne vill ha. Det skyddsnät som varje ansvarskännande, socialt medvetet samhälle måste bygga upp skall vara ett skyddsnät för de svaga i samhället, inte förvandlas till en hängmatta för normalinkomsttagarna. Vi kommer för det sjätte att verka för en bostadspolitik som slår vakt om valfriheten, för en politik som förutsätter att löften skall hållas också till villaägarna. Vi vill öka ansvarstagandet och kostnadsmedvetandet samt sänka bostadskostnaderna genom ägarlägenheter eller bostadsrätter. Det måste vara lika naturligt för en familj att äga sin lägenhet i ett flerfamiljshus som för den småhusboende att äga sitt hus. Bostadspolitiken måste generellt utformas för att passa inte de stora kommunala bostadsbolagen, utan den enskilde medborgaren. Låt mig, herr talman, sammanfattningsvis slå fast att det för oss moderater inte finns någon motsättning mellan det trygga samhället och det öppna samhället. Jag talar självfallet inte för något slags återgång till den gamla nattväktarstaten. Men större valfrihet och ökat oberoende ger trygghet främst därför att det möjliggör för den enskilde medborgaren att själv påverka sin tillvaro. Det gäller i lika mån för den starke som för den svage, även om möjligheterna i det hänseendet självfallet varierar. De gemensamma insatser som ett samhälle måste vidta till skydd för de mest utsatta, skall inriktas på att ge även de svaga möjligheter att efter måttet av sin förmåga njuta frihetens frukter. ä Det finns heller ingen motsättning mellan ekonomiskt framåtskridande och det trygga samhället. En sund ekonomi, en effektiv produktion och hög produktivitet skapar reala tillgångar med vilkas hjälp vi kan inte bara garantera tryggheten, utan också vidareutveckla den. Och vi måste, menar jag, åter och åter göra klart för oss att tryggheten för de äldre och för barnen i dagens samhälle är frukterna av arbetsinsatser under gångna decennier. De brister vi i dag kan konstatera är att hänföra till stagnationen eller tillbakagången under 1970-talet, och det är under 1980-talet vi lägger grunden för morgondagens samhälle. När jag gång efter gång förespråkar ett öppnare samhälle med större frihet för den enskilde, ökade möjligheter för honom eller henne att ta ansvar och större förutsättningar för valfrihet och oberoende, då gör socialdemokraterna gällande att vi är den sociala trygghetens fiende. Vi är, som man brukar säga, ”nyegoister”. Vi sätter egoismen i högsätet. Ansvaret för den egna familjen, för barnen och för framtiden skulle alltså vara ett uttryck för egoism. Det skulle alltså vara ett uttryck för motsatsen till samhällssolidaritet. Ingenting kan vara felaktigare. Att vi har lämnat nattväktarstaten bakom oss och att det moderna samhället kräver gemensamma lösningar i högre grad än tidigare samhällen är obestridligt. Men om man gör en dogm av att kollektiva lösningar är bättre än individuella och gör kollektiva lösningar till ett självändamål i stället för att utforma dem på ett sådant sätt att den enskildes frihet och oberoende vidgas, då har trygghetspolitiken lett till en ny otrygghet, ett nytt beroende. I dag kan inte Olof Palme stå här i riksdagens talarstol och på det sätt som han gjorde för några år sedan bestrida att vi i det kollektiva Sveriges sociala samhälle har ett nytt slags otrygghet i våra bostadsområden, i våra skolor, bland våra ungdomar, i våra familjer och bland de äldre. En sådan otrygghet finns också bland de många hundratusentals företagare som skall lägga grunden för vår ekonomiska framtid och vilkas framtidstro är avgörande för att den grunden blir tillräckligt fast och bred. Det är bra, menar jag, att socialdemokraterna nu har blivit mera medvetna om hur verkligheten ser ut. De dolde denna verklighet för ett par år sedan. Men också i detta hänseende väntar vi nu på de konkreta slutsatserna. Vi moderater skulle, gör socialdemokraterna gällande, vara ointresserade av fördelningsproblemen. Ingalunda är så fallet. Jag menar att en rättvis fördelningspolitik är ett av villkoren för framåtskridande. Men fördelningspolitiken kan också ta sig sådana uttryck att den både direkt och indirekt motverkar just framåtskridande. Fördelningen av resurser i dagens Sverige utgör inte samma problem som i 1940 och 1950-talens Sverige. Klyftan går i dag inte på samma sätt som tidigare mellan besuttna och obesuttna, mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare. I själva verket dras den avgörande gränsen i dag mellan de anspråk som den offentliga sektorn reser och det tillgängliga utrymmet för de enskilda medborgarna. Ju mer stat och kommun tar i anspråk, desto mindre blir det över för den enskilde att med egna arbetsinsatser och eget sparande förbättra sin tillvaro. Men just denna fördelningskonflikt mellan det offentliga och de enskilda har socialdemokraterna inte velat debattera. Det finns visserligen några klartänkande inom Metall och LO som vågar tala klarspråk, men den helt överväldigande majoriteten av socialdemokrater föredrar när denna fråga aktualiseras att tala om någonting annat. Jag har här i riksdagen, trots upprepade uppmaningar, icke fått något som helst erkännande av denna nya fördelningskonflikts existens, trots att den blivit alltmer akut i varje avtalsrörelse och trots att strävan att skjuta den ifrån sig har lett till att vi har kommit att leva långt över våra tillgångar. När skall Olof Palme upphöra att likt strutsen sticka huvudet i sanden? Jag medger att tanken svindlar inför en sådan syn, men att det är fråga om strutspolitik lär ingen i dag kunna bestrida. Vi tog, herr talman, i regeringsställning vårt ansvar för att sanera Sveriges ekonomi. Vi är beredda att bära motsvarande ansvar i oppositionsställning. Och vi kommer att bevaka att trepartiregeringens politik fullföljs i enlighet med statsministerns löften inför denna kammare — löften som vi utgår från kommer att hållas. Skulle det visa sig att minoritetsregeringen avviker från den ekonomiska saneringens väg som vi i trepartiregeringen var överens om för mindre än två månader sedan, måste självfallet regeringen vara beredd att ta de parlamentariska konsekvenserna av detta. Vi moderater kommer att verka för att den borgerliga politik fullföljs som väljarna givit oss mandat att föra — en politik som förutsätter samverkan mellan de tre borgerliga partierna. Breda lösningar som omfattar även andra partier utgör självfallet inget hinder för en sådan politik. Ju bredare bas våra ekonomiska saneringsåtgärder kan vila på, desto bättre är det självfallet för vårt lands ekonomi och framtid. Men denna vårt lands framtid gagnas inte av villkorslösa kapitulationer som innebär att den socialdemokratiska skattepolitik som de tre partierna gemensamt bekämpat i regeringsställning plötsligt, över den underbara natten, skall styra viktiga avgöranden. 1976 års regeringsskifte gav goda möjligheter att vända kursen på den svenska statsskutan. Ingen kan bestrida att en kursomläggning ägt rum och att mycket har åstadkommits. Mera kunde ha åstadkommits, om inte 1976 års akuta kris och de alltmer påtagliga strukturproblemen i allra högsta grad begränsat den politiska handlingsfriheten. När vi diskuterar kursomläggningens betydelse, måste vi och folket i gemen självfallet beakta vad som skulle ha skett om socialdemokraterna suttit kvar hösten 1976. Detta kan vi utläsa ur deras egna motioner och konstatera efter deras handlande här i riksdagen under de gångna åren. Vi skulle ha haft ett skattetryck som varit 20 å 30 miljarder kronor högre än det vi har i dag. Vi skulle ha haft en genomreglerad och byråkratisk ekonomi. Medborgarnas valfrihet skulle ha varit långt mera begränsad än vad den är nu. Byråkratin skulle ha varit mera utbyggd, och förutsättningarna för en långsiktig sanering av vår ekonomi med bevarad frihet skulle ha varit oerhört mycket sämre. Oberoende av vilken regering som sitter, måste Sveriges balansproblem lösas. Vi kan inte leva med växande budgetunderskott och en brist i vår bytesbalans som tvingar oss att årligen alltmer skuldsätta kommande generationer utomlands — på den punkten är alla demokratiska partier i dag överens. Krisen måste övervinnas med gemensamma ansträngningar som förutsätter klarsyn och politiskt mod. Det kräver optimism och framåtanda. Och det förutsätter att förtroendet för politiken och politikerna inte ytterligare undergrävs. Våra möjligheter att nå framgång i vårt arbete beror på det förtroende som våra insatser möter ute bland folk. Den breda samverkan som det kan bli fråga om måste av människorna mötas med förtroende. Om vi politiker skall kunna bevara människornas förtroende, måste människorna veta att de löften som vi har givit också hålls och att det arbete som vi bedriver utövas med konsekvens, ansvarsmedvetande och politiskt mod. Vi moderater litar på medborgarna. Därför menar vi att medborgarna också måste kunna lita på oss. Det är helt avgörande för att vi skall kunna klara de ekonomisk-politiska problem som vårt land har framför sig, och inte till kommande generationer överlämna ett skuldsatt land med mycket större problem än de som vi brottas med i dag. De är stora nog som de är.

Vi moderater litar på medborgarna. Men så mycket litade ni inte på medborgarna att ni vågade gå med på ett nyval. Därvidlag hade ni inte förtroende för medborgarna. Sedan frågade jag stillsamt om inte Gösta Bohman någon gång också kunde citera uttalandena av gamla högerpolitiker, högertänkare, i stället för att bara läsa upp vad socialdemokrater eller liberaler sagt. Han svarar då med att läsa upp en lång ”drapa” av socialdemokraten Nils Karleby. Därefter hänvisar han till något vänligt som Per Albin Hansson har sagt om Arvid Lindman när denne avgick. Jag lovar att jag den dagen Gösta Bohman drar sig tillbaka kommer att ha mycket vänliga ord att säga om honom, icke såsom ekonomiminister men väl såsom en skicklig ledare för högerkrafterna i samhället. Så vänta bara! Jag har faktiskt inte begärt att Gösta Bohman skall citera t.ex. Yngve Holmberg — det vore för mycket begärt. Men Lindman, Trygger, Domö osv. kunde väl citeras i stället för, som ständigt är fallet, dessa socialdemokrater. Vidare sade herr Bohman: Vi moderater har ett klart recept på hur Sveriges ekonomiska problem skall angripas. Ja, det sade ni när ni var i opposition. Då sade ni: Vi skall halvera inflationen. Vi har receptet. — Inflationen blev dubbelt så hög. Vi skall sänka skatten. Det går att sänka skatten, om bara viljan finns. — Ni höjde 60 skatter och det totala skattetrycket. Vi skall hushålla med statens finanser. Vi har receptet. — Budgetunderskottet uppgår nu till 70 miljarder. Vi skall inte låna i utlandet. — Utlandsupplåningen uppgår nu till 60 miljarder. Vi skall skära ner byråkratin. Vi har receptet. — Antalet byråkrater bara ökar, och så skedde inte minst under moderaternas tid i kanslihuset. Ni har ju fått chansen att pröva ert recept, men resultatet blev det motsatta. Det blev ett totalt misslyckande. Tänk om en familj hade en sjuk anhörig och kallade på en läkare som ställde sig vid sängkanten och ropade: Jag har receptet! Men patienten blev bara sjukare. Då ropade läkaren en gång till: Jag har receptet! Sedan tillämpades det. Men patienten blev bara sjukare. Det här fick pågå dag ut och dag in, vecka ut och vecka in — i fyra och ett halvt år har vi nu plågats— och fortfarande ropar läkaren: Jag har receptet! Till sist — och det är nog mycket det som det är fråga om i svensk politik — börjar om inte patienten, som kanske inte längre är vid fullt medvetande efter all omild behandling, så i varje fall hans närmaste omgivning att gripas av misstro. Man säger: Det är nog bättre att vi kallar på en annan läkare som har litet bättre recept. Den ståndpunkten tror jag att svenska folket med eftertryck har kommit fram till.

Herr talman! Jag kan mycket väl förstå patienten. Problemet är ju bara att den alternative läkare som det kanske blir fråga om inte har något recept. Ni har ju inte något recept att komma med. Det är bara ord och missnöjespropaganda för hela slanten. Det hjälper inte att bara klaga över att patienten är sjuk. Man måste ju också ordinera någonting. Somliga sjukdomar tar det dessutom rätt lång tid att bota, och om orsakerna till de sjukdomarna ligger långt tillbaka i tiden och vederbörande har gått och nött på sitt dåliga huvud eller sin dåliga mage eller vad det nu kan vara, så tar det mycket längre tid att bota den patienten än den som kommer under vård tillräckligt tidigt. Hade vi fått en borgerlig regering på ett tidigare stadium, så hade det recept som vi hade skrivit ut kunnat bota vederbörande. Nu dröjde det alldeles för länge. Har Olof Palme klart för sig att ökningen av den svenska bruttonationalprodukten ända sedan 1962 — jag tror inte att Olof Palme då var påtänkt som partiledare, ja, kanske på några håll — låg under OECD:s genomsnitt? Har Olof Palme klart för sig att krisen 1974-1976 ledde till att den svenska produktionen kom att ligga långt under OECD:s genomsnitt, att de svenska arbetskraftskostnaderna kom att ligga långt över OECDS:s genomsnitt, att produktiviteten i det svenska samhället kom att ligga långt under OECD:s genomsnitt? Är det så märkligt att patienten — den svenska ekonomin — efter en sådan pärs har det besvärligt och att det tar tid att få vederbörande på fötter igen? Jag upprepar: Skillnaden är den att vi har recept att komma med. Vi har dessutom mod att föreskriva de nödvändiga ordinationerna, medan Olof Palme tror att man med besvärjelser kan läka den sjuke. Det är möjligt att man kan göra det i vissa primitiva samhällen, men inte i demokratin Sverige. Vad sedan gäller det gamla högerfolket — Domö, Trygger och Lindman — eller andra gamlingar som Staaff och Branting kan det vara rätt intressant att dra sig till minnes det faktum att politiker är politiker för sin tid och att de förhållanden som då råder i hög grad färgar de politiska uttalandena och den politik som man bedriver. Jag tror inte att Olof Palme med större förtjusning skulle här i kammaren citera allting som Branting sade på sin tid. Att Staaff var emot proportionella val vet vi och att det var högerfolk som föreslog proportionella val, det vet vi. Men gå tillbaka till det förflutna och bedöm de politiker som var talesmän för svenska folket mot bakgrund av den miljö i vilken de verkade, så blir situationen en annan. Vad som däremot är väldigt intressant att studera är de socialdemokrater som på den tiden talade för en mycket mera liberal syn på den svenska ekonomin framöver, de politiker som talade emot konfrontationspolitik, vilket Per Albin gjorde. Att citera dem och jämföra dem med dagens socialdemokrater — eftersom dagens socialdemokrater har gått en negativ utveckling till mötes — tycker jag är väldigt intressant. Att citera gamla högermän, som kanhända var mycket reaktionära i jämförelse med dagens moderater, nyttar ingenting. Om vi nu är så mycket bättre än de, stå då här i kammaren och beröm oss i stället. Det tycker jag vore fullt logiskt att göra. Men när socialdemokrater försämras med åren, då tycker jag man har anledning att vara verkligt bekymrad och orolig, och då tycker jag att den typ av citat som jag anfört fyller sin plats. Den dag ni blir bättre än Per Albin, Olof Palme, — jag menar inte personligen, men den dag ni för en bättre politik än den Per Albin talade för, en mera liberal marknadspolitik som Karleby talade för — den dagen skall jag berömma er också, det lovar jag, om jag får leva så länge. Sedan väntar jag med väldigt stor spänning på det avskedstal som Olof Palme skall hålla för mig. Jag förstår att Olof Palme med förtjusning skall avtacka mig för gångna tider här i kammaren. Det skall bli en härlig fest!

Herr talman! Det är mycket riktigt som Gösta Bohman säger, att politiker skall bedömas efter sin tid. Moderaterna har nu med stor möda kravlat sig fram till Per Albins tid. Dit har de hunnit, och därför kan de nu stå och berömma Per Albin. Sedan är det så att rent definitionsmässigt blir vi socialdemokrater alltid sämre. När Per Albin var partiledare — så mycket minns jag ju — vilken skamlös hetspropaganda han utsattes för genom den s.k. PHM-kampanjen. Tänk på alla affischer — bakom den fryntliga nunan hotade den röda faran. Han beskylldes för kommunistsamarbete. Den tidens högermän stod och sade: Tänk, på Brantings tid, vad bra det var. Tänk på Thorsson och alla snälla socialdemokrater, de var inte sådana konfrontationspolitiker som nu Per Albin Hansson! Så det är fullt logiskt. Det enda som fyller mig med visst vemod är de risker som jag själv möjligen kan komma att utsättas för i en framtid. Men jag kan ju trösta mig med att då befinner jag mig sannolikt inte längre bland de levandes skara. Det finns en viss gång som drabbar alla socialdemokra Jag återkommer till det här med recept och sjukdom. Under 44 år bedrev vi socialdemokrater friskvård i det svenska samhället. Det var under en tid då den svenska produktionen, levnadsstandarden och tryggheten utvecklades på ett för medborgarna utomordentligt gynnsamt sätt. Visst hade vi svårigheter och kriser — helt perfekt vill jag inte säga att det var — men dem fick vi korrigera och det klarade vi. Moderaterna sade med stort högmod att de besatt den vises sten, genom vilken de skulle kunna röja upp bland alla problem i den svenska ekonomin bara de fick komma till makten. De har nu visat att de inte klarat i stort sett ett enda av de löften de ställde ut i sina recept. De har försatt den svenska ekonomin i en nedgång som vi aldrig tillförne haft i vår moderna ekonomiska historia. Vi säger i vårt program att vi icke kan svälta oss ur krisen eller skära oss ur den, utan att vi måste arbeta oss ur krisen. Det kommer dess värre att ta lång tid innan vi kunnat undanröja effekterna av moderaternas vanstyre av den svenska ekonomin. Men jag tror allt fler medborgare i Sverige inser att det endast är socialdemokratin och arbetarrörelsen som på grundval av en bred folklig reformpolitik åter kan föra Sverige ut ur krisen och till sysselsättning, trygghet och bevarad levnadsstandard.

Herr talman! Jag skall ge Olof Palme en komplimang: han är intelligent. Därför tror jag att Olof Palme inte själv tror på vad han säger nu när han påstår att det är den borgerliga regeringens vanstyre som har grundlagt Sveriges ekonomiska problem. Om Olof Palme går till alla objektiva ekonomier, så kan han konstatera att Sveriges ekonomiska problem i dag har sina rötter i 1960-talet och i början av 1970-talet. Jag tror inte att någon kan ge någon annan redovisning av vad som faktiskt har hänt. Jag skulle vilja fråga Olof Palme om en annan sak: Betraktar Olof Palme det som en positiv utveckling eller som en negativ utveckling att socialdemokraterna har förändrats från vad Karleby ansåg vara riktigt och vad Per Albin Hansson ansåg vara riktigt? Eller betraktar Olof Palme det som en negativ utveckling? Jag betraktar det som en negativ utveckling, och det är därför som jag har påmint om dessa människor — och man skulle kunna plocka fram många, många fler exempel. Men för Olof Palme är det förmodligen någonting positivt att ha avlägsnat sig från vad Per Albin och Karleby ansåg vara förnuftigt. Sedan påvisar Olof Palme det obestridliga faktum att välståndet i Sverige har ökat under 44 år och att människorna har fått det bättre. Olof Palme vet lika bra som jag att det inte har berott på den socialdemokratiska politiken utan på de enastående arbetsinsatser som vårt folk under den perioden har utfört och den utveckling som vårt näringsliv har mäktat klara av — under en period med gynnsamma internationella förutsättningar för Sveriges ekonomi. Det är där grunden till det svenska välståndet ligger, och den liberala syn och den marknadshushållning som under de åren tillämpades— under de 44 år då f.ö. på första maj socialdemokraterna demonstrerade för bättre förhållanden då de själva satt i regeringen! Kommer Olof Palme ihåg det? Vi skall arbeta oss ut ur den här krisen! Det är temat för hela min förkunnelse. Men för att vi skall kunna få människorna att arbeta sig ut ur krisen måste vi skapa sådana förutsättningar att de får arbetslusten tillbaka, lusten att arbeta öppet och hederligt och att ta initiativ. Alla de utbudshämmande faktorer som har byggts in i den svenska ekonomin under de senaste 15 åren måste vi ta bort eller lindra eller förändra. Det är där som socialdemokraterna säger nej. Varje förslag som man lägger fram vill de skjuta upp eller stoppa i den beryktade papperskorgen. — Förlåt, men det var ingen pik, Ola Ullsten. Sedan vill jag bara säga till Olof Palme att om det skulle förunnas mig att avtacka Olof Palme, så skall jag också göra det med väldigt vackra ord. Det har varit en lust att leva med en opponent av Olof Palmes karaktär. Det är väldigt stimulerande, det kan jag försäkra Olof Palme. Tag detta ad notam på denna högtidsdag, som jag ber att få gratulera till också!

Herr talman! Det var inte utan rörelse som jag före middagspausen hörde Olof Palme och Gösta Bohman överbjuda varandra i hyllande av de liberala idéerna och liberalismens förkunnare genom tiderna. Mot hyllningstal skall man inte polemisera, men låt mig ändå, eftersom debattordningen inte medgav att jag yttrade mig tidigare, göra några kommentarer. Jag lyssnade med behållning till Gösta Bohmans engagerade och vitala utläggning om styrkan i det marknadsekonomiska systemet. Han pläderade också engagerat för att det goda samhället måste vara det där man tar vara på individens skaparglädje och handlingskraft. Jag kan inte annat än instämma i allt detta. Men det är nog dess värre — eller kanske helt naturligt — ändå så att som utläggning om modern liberalism och som utläggning om det Bertil Ohlin kallade socialliberalismen räcker inte detta. Det är för mycket som saknas för att den ideologi som framtonar ur Gösta Bohmans och andra moderaters anföranden skall kunna ges något annat namn än konservatism eller den nya individualismen — vilket man nu föredrar på moderat håll. Var finns t.ex. hos dagens moderater, som säger sig vara liberaler, den medkänsla med den svage som är ett omistligt arv i liberalismen? Var finns engagemanget för att stödja de eftersatta? Var finns förståelsen för att det behövs gemensamt ansvar för att lösa många av det moderna samhällets problem: rotlösheten, drogmissbruket, alkoholismen, den sociala utstötningen? Ensam är inte alltid stark. Ensam kan också vara värnlös, någon i behov av allas vår hjälp, av allas vårt stöd. Också detta, herr talman, är en del av friheten. En frihet utan rättvisa blir en frihet bara för den starke. Man kan alltså inte, som moderata samlingspartiets företrädare försöker med i dessa dagar, göra en åtskillnad och säga att man är liberal bara genom att hänvisa till hälften av det liberala budskapet. Olof Palme å sin sida skildrar vältaligt och korrekt den svenska liberalismens tradition som vägröjare för social välfärd. På det området finns också värderingar som i långa stycken är gemensamma för socialdemokratin och folkpartiet. Men också Olof Palmes liberalism har sina luckor. Var finns hos honom och hos andra socialdemokrater — som också de nu tycks vilja göra sig till liberaler — insikten om att marknadsekonomin bättre än något annat känt system kan skapa god ekonomisk tillväxt och valfrihet för konsumenterna? Var finns uttalat övertygelsen att bara marknadsekonomin skapar förutsättningar för sådan balans i samhället att ett demokratiskt styrelseskick kan frodas? Olof Palme och hans partivänner är förvisso goda demokrater. Tillsammans genomförde socialdemokratin och liberalismen i seklets början demokratin i det här landet trots konservatismens motstånd. Men varför då inte klart säga ut att det endast är i länder som värnat denna marknadsekonomi — som också är en omistlig del av liberalismen — som den demokrati vi tillsammans slagits för har kunnat överleva? Politiker är politiker för sin tid, sade Gösta Bohman med en bra formulering när han försökte försvara sig gentemot de gamla högerledarnas motstånd mot demokrati och välfärd. Och för konservativa politiker är detta nog i hög grad riktigt. Deras roll är ganska mycket att överta av andra övergivna barrikader. Det man slogs emot i går är det man slåss för i dag. Nu hart.o.m. trekvartssocialisten — för att använda Jarl Hjalmarsons uttryck — Bertil Ohlin tagits till nåder och blivit något av en lärofader för dagens moderater. Men även Olof Palme är naturligtvis sin tids politiker. Och i ett tal som handlar om liberalism i Sverige under slutet av detta århundrade, dvs. nu, är det kanske inte någon avgränsad sakfråga — jag kommer in på den utförligare senare — som är viktigare än den om de s.k. löntagarfonderna. Socialdemokraternas och LO:s förslag, som de hittills har presenterats, leder till att makten över alla de större företagen förs över i facklig eller politisk ägo. Vi får en maktkoncentration som skulle hota balansen i vårt samhällssystem. Vi får ett system där de viktiga företagsbesluten fattas på fackliga eller politiska grunder. Vi avlägsnar oss successivt, men snabbt och säkert just från den marknadsekonomi som är en av liberalismens hörnstenar. Olof Palme och socialdemokratins känsla för en socialt rättfärdig välfärdspolitik känner jag respekt för. I en del av socialdemokratins och hela arbetarrörelsens förslag på det ekonomiska området ser jag däremot ett hot, t.ex. i debatten om löntagarfonderna, ett hot mot den marknadsekonomi som är en nödvändig grundsten i varje liberalt samhälle. Jag vill ändå till sist, herr talman, tacka mina värderade ”partikolleger” — Lars Werner gav sig dess bättre inte ut på denna liberala galeja i sitt anförande — för deras intresse för liberalismen. Ämnet är fascinerande, men jag måste tyvärr konstatera att både Gösta Bohmans och Olof Palmes framställningar har sina brister. Och det vore konstigt annars. Gösta Bohman är konservativ, och Olof Palme är socialist — det är detta som skiljer dem båda från den äkta liberalismen. Herr talman! Den 24 april i år träffade mittenpartierna och socialdemokraterna en överenskommelse om den framtida skattepolitiken. Uppgörelsen innebär det kanske mest betydelsefulla skattepolitiska beslutet under efterkrigstiden. Men uppgörelsen är också viktig därför att den visar att det trots allt ännu finns utrymme för praktisk samförståndspolitik i Sverige. I sak betyder reformen att marginalskatterna kommer att sänkas till 50 9o för huvuddelen av de heltidsarbetande i Sverige. Samtidigt kommer de värsta avarterna i vårt avdragssystem att tas bort. Reformen bygger på tanken att det skall löna sig att arbeta. Den enskilde skall ges möjlighet att genom eget arbete påverka sin egen ekonomiska situation. Det kommer att bli mer pengar över på nya förtjänster. Samtidigt kommer det att bli svårare, vilket också är meningen, för människor att hålla sig med hög konsumtionsstandard genom att med hjälp av avdrag låta andra betala för de insatser från samhällets sida som alla — även de som gnäller över höga skatter — ställer krav på. Det skall bli lättare för dem som lever på arbete, svårare för dem som lever högt på att låna. I ett både privatekonomiskt och samhällsekonomiskt överintecknat Sverige är det arbetsekonomin, inte låneekonomin, som skall stimuleras. Förslaget till skattereform, såsom det skissats i uppgörelsen, visar att detta är möjligt att åstadkomma utan att villaägares eller småföretagares finansieringsvillkor påverkas på ett oacceptabelt sätt. Naturligtvis, herr talman, ser vi i folkpartiet detta som en framgång för våra politiska strävanden. Genom årtionden har vi hävdat att ett skattesystem som mer eller mindre öppet avråder människor från att arbeta inte är något bra skattesystem. Det liberala marknadsekonomiska system som vi tror på bygger på att varje individ skall stimuleras att påverka sina egna levnadsvillkor och samtidigt förstå det rimliga i att avstå något också för det gemensammas bästa. Med den utgångspunkten har vi från folkpartiets sida konsekvent varnat för att en alltför kraftig progressivitet i skattesystemet i stället för att tjäna sitt tilltänkta syfte, en rättvis fördelning av skattebördan, kan komma att skada själva grunden för vårt ekonomiska system; viljan och glädjen att arbeta. Vi har gjort detta under hårt motstånd. Socialdemokraterna, som genom sitt långa regeringsinnehav har huvudansvaret för det skattesystem vi nu äntligen är överens om att ändra på, har under lång tid i grunden underkänt hela vårt resonemang. Länge fick vi veta att talet om de höga marginalskatterna var något slags optisk villa. Det är den totala skattenivån som räknas, inte hur mycket som avgår i skatt på inkomsthöjningar och extraförtjänster — det har Gunnar Sträng och andra lärt oss genom åren. När marginalskattefenomenet till sist blev uppenbart även för socialdemokrater bytte de taktik och försökte visa hur orättvist det vore att ändra i skatteskalorna. Ändringar i mitten av inkomstskiktet — för att sänka marginalskatterna för vanliga inkomsttagare — fortplantade sig ju hela vägen uppåt i skalan. Resultatet blev större krontalssänkningar ju högre inkomst man hade. Denna i och för sig korrekta iakttagelse har under åratal förvillat socialdemokratins syn på skattepolitiken. För att undvika effekterna av stora skattesänkningar för ett litet fåtal höginkomsttagare har man tvingat de många vanliga inkomsttagarna att se mer och mer av sina nya förtjänster försvinna i skattepålagor. De arbetare och tjänstemän som man har sagt sig slå vakt om har fått betala dyrt för vad som har blivit ett slags agitatorisk tvångsföreställning hos socialdemokratiska politiker och skatteexperter. En av dessa sade 1976, när folkpartiet i valrörelsen uttalade sig för att marginalskatten på sikt inte borde få överskrida 50 96 för vanliga inkomsttagare, att ”folkpartiet för gott lämnat förnuftets linje i skattefrågan”.

Skatteuppgörelsen mellan mittenpartierna och socialdemokratin är därför en seger för det politiska förnuftet. Den kunde också ha blivit en triumf för den trepartiregering som bildades efter valet 1979. Få trodde på en icke-socialistisk valseger i det valet. Många betvivlade att fred på arbetsmarknaden var möjlig utan en socialdemokratisk regering. Det påstods att en borgerlig trepartiregering aldrig skulle vara mäktig att åstadkomma breda lösningar i centrala politiska frågor. Plötsligt visade det sig att detta trots allt var möjligt. Valet gav en icke socialistisk majoritet, även om den var knapp. I början av februari var ännu ett avtal på arbetsmarknaden ett faktum. Socialdemokraterna sade ja till en uppgörelse om skatterna. Då, i det läget av alla, hoppade moderata samlingspartiet av. Varför är egentligen mycket svårt att begripa. Från landets synpunkt var det oansvarigt. Från partiets egen synpunkt verkade det hela åtminstone ganska besynnerligt. Moderaternas trovärdighet som regeringsparti har genom denna manöver fått sig en rejäl knäck och därmed också hållbarheten i det borgerliga trepartiregerandet som alternativ i svensk politik. Hade moderaterna suttit kvar, hade påståendet om att en borgerlig trepartiregering är oförmögen att föra en politik i folkflertalets bästa blivit effektivt tillbakavisat. Inte minst i dagens ekonomiska politiska läge hade det varit en styrka om Sverige hade haft en majoritetsregering med förmåga till politisk handlingskraft och möjlighet att föra en politik som kunde tillgodose för olika folkgrupper gemensamma mål och önskningar. Det är min övertygelse att en trepartiregering med en sådan inriktning hade kunnat se nästa års val an med mycket stor tillförsikt. Nu är det naturligtvis moderata samlingspartiets sak att göra sina partistrategiska överväganden, vi får göra våra. Vart och ett av partierna i trepartiregeringen får ta ansvar för sitt agerande. Moderaterna tvingades dock inte ut ur regeringen. De fördes inte bakom ljuset i några förhandlingar. De bestämde själva att andra intressen var viktigare för dem än intresset av att hålla ihop regeringen. Det enda vi nu begär av dem är att de själva tar ansvar för sitt handlande och inte försöker skjuta skulden på några andra. Vad vi dessutom måste begära — av partier och enskilda — är större respekt för samförståndstanken som sådan. Inte som en strategi som tar över alla andra hänsyn men som en accepterad politisk metod att nå för människorna viktiga och bra resultat. För folkpartiet är idén om samarbete i politiken — även över blockgränserna — inte någon överordnad ideologi men en tanke med djup förankring i vårt partis tradition. Frisinne och liberalism har alltid stått för motsatsen till både marxistisk klasskampsideologi och andra former av intressepolitik. Utan att ge avkall på egna strävanden har folkpartiet och dess föregångare i svensk politik sökt uppnå resultat i konkreta sakfrågor i stället för att driva snäv intressepolitik. Det är därför vårt parti kallas folkparti. Demokratin är för oss både en metod att göra alla delaktiga i politiska beslut och ett politiskt mål i sig. Och i en demokrati måste beslut fattas som också tar hänsyn till minoriteternas synpunkter. Det är sällan ur den oförsonliga striden som välstånd och frihet utvecklas. I det konkreta vardagsarbetet är en öppen och ärlig vilja till samförstånd en mera konstruktiv väg. Denna hållning innebär givetvis inte, herr talman, att vi tvekar att ta strid när viktiga principer står på spel. Vi kan inte kompromissa om demokratin själv, vi kan inte kompromissa bort den marknadsekonomi på vilken det demokratiska systemet i Sverige vilar. I skattefrågan var det möjligt att göra upp med socialdemokraterna. Uppgörelsen innebar att alla deltagande parter fick väsentliga krav tillgodosedda. Åratal av debatt hade fört oss så nära varandra i sak att endast motviljan för samarbete i sig kunde ha stjälpt en överenskommelse. Ten annan fråga, den om eventuella löntagarfonder, är läget ett helt annat. Här handlar det inte längre om detaljfrågor och teknik utan om grunden för samhällsekonomin. Vi har sett en rad förslag till löntagarfonder vid det här laget. De har varit olika i mycket, men ett har de haft gemensamt. De skulle, om de genomfördes, undergräva marknadsekonomin, öka den ekonomiska maktkoncentrationen och ta död på det fria näringslivets initiativlust och expansionsvilja. Så länge socialdemokraterna håller fast vid tanken på att kollektiva löntagarfonder av det slag som hittills presenterats skall genomföras, tvingas vi hårt och bestämt bekämpa deras idéer. Ett liberalt parti kan aldrig acceptera att marknadsekonomin raseras — motiven må vara vilka som helst och det som erbjuds i stället kallas statskapitalism eller fondsocialism. Att öka den ekonomiska maktspridningen, att göra fler delaktiga i kapitalbildningen och i näringslivets beslutsprocesser, att trygga företagens tillgång till kapital; allt detta är vi med på och beredda att hitta nya former för. Men det vi aldrig kan acceptera är att dessa strävanden skulle få sin lösning genom att den nuvarande ensidiga ägarfördelningen i svenskt näringsliv ersattes av en ännu ensidigare — att ägande och bestämmanderätt flyttades från finanspalats till fackföreningsborgar. Det är de många människornas delaktighet i det ekonomiska livet som skall ökas, inte institutionernas, organisationernas eller statens. Den form för ökat medborgarsparande som folkpartiet tillsammans med centern skisserat i löntagarfondsutredningen satsar på den enskildes medverkan i kapitalbildningen. Den garanterar mångfalden på kapitalmarknaden genom konkurrerande fonder och en vid etableringsrätt. Den garanterar konkurrensen genom att fonderna har olika slags huvudmän och intressenter. Idén bygger vidare på det marknadsekonomiska systemet i stället för att försöka ersätta detta system med något annat och ovisst. Herr talman! Den skatteomläggning som moderaterna ställt sig utanför är en viktig del av den ekonomiska saneringspolitik som nu måste föras i Sverige. De närmaste åren kommer att bli kärva. Ett vettigt skattesystem som uppmuntrar arbete och sparande kan bidra till att ge Sverige nya resurser. Låt oss för ett ögonblick erinra oss den internationella bakgrunden till Sveriges ekonomiska situation — den hör också hemma i en sådan här debatt! I början av 1970-talet skedde en drastisk omsvängning i den internationella ekonomin. 25 års ganska kraftfull tillväxt av produktion och världshandel bröts. Världsinflationen tog fart, arbetslösheten steg. De enorma prisökningarna på olja framtvingade stora förändringar inom alla länders industrier. Sverige drabbades mycket hårt. I dag är världsekonomins läge egentligen ännu allvarligare än då. U-ländernas skuldbörda växer lavinartat. Många industriländer, också sådana med starka ekonomier, som t.ex. Västtyskland, har stora underskott isina bytesbalanser. Den långvariga oron på den internationella valutamarknaden visar inga tecken på att mattas. De kraftiga nationella räntesvängningarna verkar i stället destabiliserande och gör det svårare att kontrollera penningmängden i varje land. Under de senare månaderna har problemen ytterligare fördjupats genom den amerikanska räntepolitiken och dollarns kraftiga kursstegring. För Sveriges del medför detta en kraftig fördyring av importen som vi får svårt att kompensera genom ökade exportintäkter. Arbetslösheten växer våldsamt i vår omvärld. 25 miljoner människor går arbetslösa i dessa vi brukar kalla för industriländerna. Det är nästan samma siffror som på 1930-talet. Skillnaden är dess bättre att de ekonomiska konsekvenserna för den enskilde inte är riktigt lika allvarliga som då. Men de sociala problemen i övrigt, bl.a. arbetslösheten, kan vara nog så svåra också i dag. I Sverige har vi hittills lyckats undgå en betydande arbetslöshet. I längden är det emellertid ofrånkomligt att den ekonomiska krisen också slår på sysselsättningen hos oss. Våra problem är desamma som de andra industriländernas. Kostnaden för oljeimporten är väldig och en stor börda. Tillväxten har även hos oss stagnerat. Produktion och investeringar är alldeles för små i förhållande till den konsumtion vi tillåter oss. Anpassningen till nya förhållanden på världsmarknaden och till de höga energipriserna får stora återverkningar i många branscher. Industrins lönsamhet och soliditet är ofta dålig. Herr talman! Det finns bara en väg ur den här krisen. Vi måste hålla tillbaka konsumtionen, både den offentliga och den privata. Det betyder bl.a. att vi måste pressa ned statens väldiga budgetunderskott. Vi måste vidare föra en politik som både skapar nya resurser och ser till att de resurser vi redan har utnyttjas effektivare och bättre. Det senare kräver bl.a. större rörlighet på arbetsmarknaden. Jag tänker då inte i första hand, kanske inte alls, på den geografiska rörligheten. I dag har många företag, trots arbetslösheten, svårt att få den arbetskraft de behöver på grund av låsningar och trögheter på arbetsmarknaden. Ytterst går detta ut över dem som inte har något jobb, som aldrig har kommit in på arbetsmarknaden eller som förlorat sina jobb. Han eller hon döms till långvarig arbetslöshet. Ökad rörlighet på arbetsmarknaden är inte bara en fråga om att få fart på ekonomin. Det är också en fråga om att ge enskilda människor flera chanser. En politik som skapar och utnyttjar våra resurser måste vara en socialt rättfärdig politik. Landets problem kan inte övervinnas genom en återgång till en primitiv låt-gå-politik. Det sociala ansvarstagandet är viktigare i dag än någonsin tidigare. Statistiska centralbyrån presenterade för en tid sedan en rapport om människors levnadsförhållanden i Sverige. Den byggde på uppgifter från 1977-1978, men de torde i stort också gälla i dag. Rapporten gav en bild av hur välfärden fördelas, den handlade om jämlikhet och ojämlikhet i vårt land. Den bild den förmedlar lär vara alltför välbekant från tidigare, liknande undersökningar. Den visar bl.a. följande: För det första verkar det sociala arvet fortfarande med stor kraft. De människor som har svåra uppväxtförhållanden får ofta känna av det under hela sitt liv. De får sämre jobb, sämre arbetsmiljöer och de blir oftare förtidspensionerade. För det andra är de människor som har de sämsta chanserna på arbetsmarknaden personer med låg skolutbildning, kvinnor, invandrare och människor med nedsatt arbetsförmåga. För det tredje följs dålig hälsa, tunga jobb och dålig betalning hela tiden åt. Den sista av observationerna i den här utredningen talar om att de som slås ut från arbetsmarknaden har svåra ekonomiska livsvillkor; de har ofta sviktande hälsa, de är ofta ensamma. När undersökningen gjordes fanns det 145 000 förtidspensionerade i åldern 55-64 år. Det är inte någon liten grupp. Jag nämner dessa trista fakta, herr talman, bara för att illustrera de sociala problemens kraft. Vi måste se sambandet mellan den ekonomiska politiken och den sociala verkligheten. De besparingar vi gör, och som vi dess värre måste göra, får inte gå ut över strävandena att bekämpa orättvisor och klassklyftor. Det är självklart att detta är lättare att säga än att göra, likväl måste vi göra det. Regeringen har sagt att vi måste spara ca 12 miljarder kronor. Det är en väldig summa. Det får ofrånkomliga konsekvenser för många av de program och satsningar som gjorts under 1960 och 1970-talen då ekonomin växte i snabb takt och politik egentligen bara var att fördela de resurser som ställdes till förfogande. Människor kommer att känna av det här besparingsprogrammet. Mäktiga intressegrupper kommer att göra motstånd. För varje kronas besparing kommer det att finnas hundratals argument emot. Processen blir smärtsam. Ändå måste den göras, eftersom alternativet kan bli en oordnad avveckling av viktiga delar av välfärdspolitiken med få eller inga som helst möjligheter till att göra en aktiv social prioritering. Men just därför är det också viktigt att besparingarna görs med social känsla. Det är politikernas sak att skydda de människor och grupper som saknar mäktiga talesmän och starka institutioner. Det är oerhört viktigt att se till att inte besparingar ödelägger viktiga aktiviteter, t.ex. utbildning, som det kan ta lång tid att bygga upp på nytt. Politiken skall inte bara hålla tillbaka. Den skall också ge förutsättningar för att skapa nya resurser. Det är uppenbart att den politik som jag här har kortfattat beskrivit är någonting helt annat än en politik som framför allt vill utnyttja de ekonomiska svårigheterna för att riva upp stora delar av den offentliga verksamheten. Det är också här som det går en mycket klar skiljelinje, som jag redan har beskrivit, mellan det vi kallar för socialliberalism och det som är konservatism. Visst hade det varit önskvärt, herr talman, med politisk samling också kring den här politiken. Med breda lösningar skulle kraften i genomförandet bli större. Problemens lösning kräver inte bara voteringssegrar i kammaren. Vad som behövs är en mobilisering av det här landets alla resurser: partiernas, organisationernas, näringslivets, de enskilda människornas. Vi skulle behöva enighet om hur de stora besparingar som måste till skall göras, så att åtstramningen inte drabbar dem som har svårast att bära den. Vi skulle behöva enighet om riktlinjerna för hur kommunerna skall kunna åstadkomma den nödvändiga uppbromsningen av sin expansion, samtidigt som angelägna sociala åtaganden för t.ex. barnomsorg och äldrevård inte äventyras. Det vore bra för Sverige med samling kring en energipolitik som sparar olja och därmed bidrar till att förbättra våra bytesbalansförhållanden och samtidigt betyder ökad sysselsättning. Vi skulle tillsammans behöva gå in för de offensiva åtgärder på andra områden som skulle sätta fart på investeringar och produktion. Delvis är denna mobilisering redan ett faktum. Arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar genom löneavtal som återspeglar en välkommen insikt om de samhällsekonomiska problemen. De båda kommunförbunden har visat stor beredvillighet att göra sitt för att omläggningen av kommunernas och landstingens utgiftspolitik skall underlättas. Vi hoppas alla att näringslivet skall vara berett att ta vara på det utrymme till ökade investeringar som återhållsamheten med privat och offentlig konsumtion är tänkt att skapa och också skapar. Här i riksdagen bör vi förvänta oss att moderata samlingspartiet skall vara berett att fullfölja den ekonomiska politik man själv varit med att dra upp riktlinjerna för — inte bara när det gäller besparingar utan också när det gäller en ansvarsfull finansiering t.ex. av kommande skatteomläggningar. Tyvärr har socialdemokratin, utom just när det gäller skattepolitiken, valt att ställa sig utanför detta ansvarstagande. I stället för konstruktiva alternativ har vi under åren tvingats bevittna en steril och delvis osammanhängande oppositionspolitik. Vi har fått höra många läpparnas bekännelser till att Sveriges ekonomiska problem är en del av den internationella ekonomins svårigheter. Men de egentliga slutsatserna av denna insikt har man tvekat att dra. Under lång tid var man förhäxad av sina egna formuleringar om att trepartiregeringen 1976 gick till ett dukat bord, att de devalveringar och andra kostnadssänkande åtgärder som landets katastrofalt ogynnsamma konkurrensläge framtvingade var både onödiga och felaktiga. När problemen till sist i det här avseendet blev uppenbara rekommenderade man i sin argumentnöd och tvärt emot, hoppas jag i varje fall, sin egen principiella övertygelse, att vi skulle skydda den svenska hemmamarknaden med hårda importrestriktioner. Man har argumenterat med samma kraft emot de stora budgetunderskotten och mot alla förslag till besparingar som skulle kunna minska dessa stora budgetunderskott. Det dilemma den egna nejsägarpolitiken försatt partiet i har blivit mer uppenbart än någonsin i den motion som riksdagen i dag behandlar. Dels kritiserar man där regeringens besparingsåtgärder, samtidigt som man själv föreslår en i huvudsak expansiv politik. Dels säger man att regeringen utövar en slapp budgetkontroll. När det gäller den kommunala ekonomin förespråkar man en i stort sett dubbelt så kraftig expansion som den långtidsutredningen och regeringen anser samhällsekonomiskt försvarbar, dock utan att tala om hur denna expansion skall finansieras. Den argumentation emot en höjning av skattetrycket man för i sin motion är välkommen och i sak riktig. Man skriver: ”Det kommer inte att vara möjligt att sanera statsfinanserna genom att uteslutande eller ens huvudsak ligen förlita sig till skattehöjningar.” Så skriver man alltså i den socialdemokratiska motionen, och det är bra. Men resonemanget passar inte in i den politik man i övrigt rekommenderar. Man avvisar i stort sett alla hittills antydda eller föreslagna besparingar på statsbudgeten. Man är beredd att acceptera en tämligen kraftig kommunal utgiftsökning. Man avvisar skattehöjningar som en verksam metod för bättre samhällsekonomisk balans. Om man trots detta håller fast vid — och det gör man ju — att den totala konsumtionsnivån i landet är för hög, hur, vill jag gärna fråga, har man då tänkt se till att den blir lägre? Det enda som återstår är faktiskt i så fall en dramatisk sänkning av den privata konsumtionen, dvs. större reallönesänkningar än någon arbetsgivareförhandlare kanske någonsin vågat drömma om. Men eftersom väl detta inte heller kan vara arbetarrörelsens vare sig fackliga eller politiska linje tvingas vi bara konstatera att räknestycket helt enkelt inte går ihop. Den bleka sanningen är att socialdemokratin i dag inte har någon egen ekonomisk politik att erbjuda som alternativ till regeringens. Man inser uppenbarligen — det framgår av texterna — vad som måste göras, men man vågar inte föreslå att det görs. Det är tacksammare att spela på de missnöjesyttringar som ganska naturligt följer i den hårda åtstramningspolitikens spår än ta sitt samhällsekonomiska ansvar. Detta må, herr talman, visa sig vara en framgångsrik oppositionspolitik, men någon stor statskonst är det inte. Ändå är det kanske just detta som vårt land nu behöver: Ett ökat medvetande om de svårigheter vi står inför och en beslutsamhet att utnyttja de möjligheter vi som ett rikt land har att lösa våra problem. Vi behöver en politik som inte ängsligt sneglar mot snäva gruppintressen och kortsiktigt lätta vägar ur kriser som kräver en långsiktig omställning av kursen. En sådan politik måste vara en politik för hela folkets väl och som därför fördelar de bördor som måste bäras på ett rättvist sätt. Den måste räkna med individens medverkan och engagemang i stället för att stimulera ett ogeneröst vaktslående om egna privilegier. Det vi behöver är en politik för rättvisa och frihet.

Herr talman! Säga vad man vill om Lars Werner, men han är konsekvent. Han håller sig till samma argumentation i varje allmänekonomisk debatt. Han försöker inte göra gällande att han står för någon annan politisk idé än han faktiskt gör. Det länder honom till heder. Till det rutinartade i Lars Werners inlägg hör att förenkla alla problem. Han kan ställa sig vid sidan om. Han behöver aldrig vara med och ta ansvar för några tuffa beslut. Han kan ”sniffa” sig fram till var det finns missnöje bland människorna, det må gälla livsmedelspriser, höga hyror eller höga räntor, för att sedan komma med sitt enkla budskap: Låt oss sänka hyrorna och räntorna och låt oss sänka matpriserna genom momsarrangemang eller någonting annat. Det är en tacksam roll, och egentligen skulle man inte behöva mer än påpeka vad det är för sorts politik som vpk rekommenderar. Men det är väl rimligt att jag går in och svarar i korthet på de frågor som Lars Werner trots allt ställer, låt vara att hans krav, lösryckta ur sitt sammanhang, knappast kan bilda underlag för någon ekonomisk politik. Jag lyssnade också till vad Lars Werner sade före middagspausen, även om jag inte satt i kammaren. Han talade då länge och ordrikt om den sociala nedrustning för de handikappade som regeringen skulle föreslå. Försiktigtvis nämnde han inga konkreta exempel. Sanningen är ju också den att det inte finns några sådana. Vi har inte lagt fram några sådana förslag. Jag utgår ifrån att de besparingsförslag som vi kommer att bli tvingade att lägga fram kommer att bli sådana att de skyddar de svaga i samhället, och dit hör förvisso de handikappade. Vad gäller det som har hänt på detta område är det dessutom precis tvärtom på det viset, att vi har föreslagit utökningar av skilda slag, vilket vi t.o.m. fick oppositionsledarens Palmes beröm för här alldeles nyligen. Det senaste inslaget i den politiken har varit förslaget om att införa s.k. texttelefoner. Lars Werner frågade om det senaste sparpaketet — det på 12 miljarder som vi har talat om — liksom tidigare sparpaket kommer, som han sade, att drabba barnfamiljerna, sjuka, lågavlönade m.fl. svaga grupper i första hand. För det första är det fel att så skulle ha skett, för det andra kommer det inte heller att ske framöver. Beträffande barnfamiljerna har regeringen t.ex. föreslagit höjda barnbidrag för flerbarnsfamiljer, vilket kanske Lars Werner har noterat — plus 50 96 för tredje barnet och plus 100 20, dvs. en fördubbling, för det fjärde. Vi kommer att fortsätta på den vägen. När vi av besparingsskäl minskar de generella subventionerna — och det måste vi göra — skall vi samtidigt öka stödet direkt till de svagaste. Det är den politiken som vi brukar kalla prioriteringspolitik. I ett läge där resurserna är begränsade måste man se till, att de som behöver dem bäst också får del av dem. Det kan innebära att andra grupper, som vi i och för sig också skulle vilja stödja, inte kommer att få det stödet, men det är inte detsamma som att föra en medveten social nedrustningspolitik. Vi kan inte föra någon social politik över huvud taget som bygger på förutsättningen att vi har större resurser än vi faktiskt har. Lars Werner frågade också i sitt inlägg om vi vill sänka räntan till 10 90. Det är klart att jag skulle kunna säga: Ja, visst vill vi det. Vem skulle inte vilja det, om räntan var högre, för att underlätta industrins investeringar, för att sänka hyreskostnaderna osv.? Men tyvärr är de ekonomiska sambanden inte så enkla som Lars Werner tycks tro eller i varje fall vill göra gällande. Det räcker inte med att vilja sänka räntan; vi måste först föra en budgetoch kreditpolitik som gör det möjligt med en sådan räntepolitik, och den budgetoch kreditpolitiken vill ju Lars Werner inte vara med om. Skulle man ta sig tid på ekonomidepartementet och räkna ut vilken ränta vi skulle ha, om den kreditoch budgetpolitik som vpk rekommenderar faktiskt skulle genomföras, tror jag att ränteläget i Sverige skulle visa sig bli dubbelt så högt som f. n., för att inte tala om vilken enorm inflation vi skulle ha — fortfarande rent teoretiskt, för den politiken skulle aldrig tåla verklighetens hårda granskning. Vidare frågade Lars Werner hur stor arbetslöshet regeringen kan acceptera. Regeringens mål är att uppnå och bevara den fulla sysselsättningen. Under alla de år vi har haft en icke-socialistisk regering har det varit målet, och vi har också lyckats med detta trots enorma påfrestningar. Jag har flera gånger, även i dag, utvecklat vad som skulle hända med sysselsättningen, om vi inte förde den strama finanspolitik som regeringen nu rekommenderar. Jag har också utvecklat vad som skulle hända med den sociala välfärdspolitiken, om vi inte förde den strama finanspolitik som vi nu för. Då skulle vi hamna i ett läge där vi inte själva kan kontrollera utvecklingen, där vi inte själva kan kontrollera hur stor sysselsättningen skall vara och där vi inte heller kommer att kunna i samma ordnade form som nu genomföra de besparingsprogram som vi är i full färd med. Det är just för att undvika en sådan katastrofal sysselsättningssituation som vi har lagt de förslag som riksdagen i dag behandlar och som har fått stöd av finansutskottets majoritet. Det är i dess betänkande svaret på Lars Werners alla frågor finns, vare sig det handlar om hur höga matpriserna skall vara, om hur hög räntan skall vara eller om hur hög momsen skall vara. Vi måste föra en ekonomisk politik som gör det möjligt att trygga den fulla sysselsättningen, som gör det möjligt att bevara den sociala välfärdspolitiken, som gör det möjligt för människorna att ha en sådan köpkraft att de kan hålla en rimlig materiell standard.